Herr talman! Lagutskottet är enigt i sitt avslagsyrkande på motion 137 om undantag från lagfartskravet beträffande vissa äldre förvärv. Chanserna att vinna kammarens öra för motionärernas yrkanden är naturligtvis minimala. Jag vill ändå tala för motionärernas yrkanden och hävdar att det är särskilt viktigt att kammaren är lyhörd inför en minoritets synpunkter gentemot en — Nr 117 förkrossande majoritet, en minoritet som inte ens kan stödja sig på en reservation till utskottsbetänkandet. Låt mig erinra om att kammaren för inte så länge sedan var enig i huvudpunkterna rörande den s.k. angiverilagen, där den följde ett likaledes ihuvudpunkterna enigt utskott. Men det dröjde inte mer än en månad förrän mitt parti insåg att man här hade begått ett misstag. Och efter ytterligare ett par månader insåg även regeringen att misstag begåtts och förklarade sig skola återkomma med förslag till ändringar i den famösa angiverilagen. I likhet med dagens proposition hade även här samtliga remissinstanser tillstyrkt förslaget! Att jag, herr talman, tar till orda i denna fråga beror dels på att den rör en viktig principfråga, nämligen respekten för enskild äganderätt, dels på följdverknignarna av en eventuell utbyggnad av Kalix älv. Under min tid som professor vid Umeå universitet engagerade jag mig i försvaret av en bevarad Vindelälv. Genom Gerhard Hafström, professor emeritus i rättshistoria, och Tomas Cramér, sameombudsman sedan 1962, har jag uppmärksammats på vilka följder den nu framlagda propositionen kan få för samernas möjligheter att hävda sin äganderätt till vissa områden. I motion 137 hävdas att den föreslagna begränsningen i lagfartsplikten ej bör gälla sameallmänningarna utanför enskild mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län. I sitt avstyrkande av motionen säger utskottet inledningsvis ”att det är karakteristiskt för det svenska lagfartsväsendet att lagfarten inte har betydelse för äganderättsförvärvets giltighet. Talan om bättre rätt till fast egendom kan riktas även mot den som fått lagfart på fastigheten. Frågan om en ändring i lagfartsreglerna har således inte i och för sig någon inverkan på samernas eventuella anspråk på äganderätt till nu aktuella markområden.” Detta är enligt min uppfattning och även föregående talares ett något egendomligt sätt att beskriva det reella rättsläget. Självklart har lagfarten betydelse för äganderättsförvärvets giltighet. Det är ju lagfarten som legitimerar äganderätten, vilket också utskottet medger i sin fortsatta skrivning, där det sägs: ”Lagfarten anses emellertid legitimera en person som ägare till fastigheten.” I realiteten skiljer sig sålunda inte det svenska lagfartsväsendet från det tyska eller det franska, där lagfarten är helt bindande. Vad svensk rätt medeger är att talan om bättre rätt till fast egendom kan riktas även mot den som fått lagfart å fastigheten, t.ex. när lagfarten tillkommit på felaktiga grunder.

Och det är självklart en allvarlig försämring av samernas rättsläge jämfört med nuvarande förhållanden. 155 Utskottet hävdar, i likhet med propositionen, att avsikten med lagförslaget endast är att ”återställa ett förhållande som varit gällande enligt lag fram till 1972 och som därefter tillämpats i praxis fram till 1981 års dom. En uttrycklig förutsättning för att ett undantag från lagfartskravet skall kunna medges är att fångesmannens äganderätt styrks på annat sätt. Med hänsyn härtill kan det inte anses att propositionen träder samernas rätt för när. Något skäl att undanta sameallmänningarna från lagförslagets tillämpning finns därför inte.” Detta anser sig utskottet sålunda kunna fastslå. Men, herr talman, det finns visst skäl till undantag och t.o.m. starka sådana att beträffande fjällområdena utanför Jämtlands län undanta sameallmänningarna från lagförslagets tillämpning. Det första är som nämndes nyss den s.k. skattefjällsdomen, där högsta domstolen fastslår att det i princip varit möjligt att i fråga om herrelös mark förvärva en motsvarighet till skattemannarätt genom att bruka marken för renbete, jakt och fiske utan att uppodla den. Med anledning härav skriver utskottet t.o.m.: ”Utgången i skattefjällsmålet utesluter således inte möjligheten att samerna kan ha äganderätt till andra delar av sameallmänningarna”. Redan av det skälet, herr talman, är det uppenbarligen motiverat att införa undantagsregeln. Ett ännu starkare skäl för undantagsregeln är det sedan 1967 pågående Gautomålet i Piteå tingsrätt. Det är nämligen här fråga om ett pilotmål med fri rättegång och omfattande ett fyrtiotal samebyar från Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog och Västerbotten. Här är alltså staten stämd av alla samer och samebyar på äganderätten i ett prejudikatmål, där kronan ingått i svaromål genom kammarkollegiet. I ett sådant läge bör riksdagen självklart inte fatta beslut om en lagändring, som i realiteten kommer att ha betydelse för pågående domstolsförhandlingar. Låt mig nämna, herr talman, att förre justitieministern Sven Romanus på sin tid som chef för justitiedepartementet avvaktade med en utredning just på grund av pågående domstolsförhandling. Meningen med pilotmål är just att man skall vila med andra rättegångar och åtgärder, medan pilotmålet avgörs, och kammaren bör också observera att det här går att få fri rättegång bara i ett pilotmål. Utskottet hävdar att motionärernas påstående att det nu föreliggande lagförslaget skulle innebära ett ingrepp i pågående Gautomål saknar fog för sig och hänvisar till att, såvitt det gäller sådan mark som omfattas av detta mål, det inte föreligger några problem. Utskottet hänvisar sålunda till bestämmelserna i 19 kap. 20 § jordabalken, där det sägs att om talan väckes om bättre rätt till fast egendom, skall anteckning härom göras i fastighetsboken. Inkommer därefter en ansökan om lagfart, skall lagfartsansökan förklaras vilande enligt 20 kap. 7 § jordabalken. På motsvarande sätt skall en ansökan om inteckning eller om andra inskrivningar förklaras vilande, om en rättegång om äganderätten pågår.

Ur samernas synpunkt, herr talman, innebär emellertid det avgörande som läggs i inskrivningsdomarens hand en klar försämring jämfört med nuvarande rättsläge. Inskrivningsdomaren är ju, som redan påpekats här, ingen riktig domstol — inskrivningen är mer av traditionella skäl knuten till domstolsmyndigheten. Hos inskrivningsdomaren prövas sålunda blott formalia. Det gårt.ex. inte att föra vittnesbevisning där. Detta gör att inskrivningsdomarens verksamhet mer liknar ett administrativt förfarande — ungefär som hos tullverket. Det är också betecknande, herr talman, att unga och oerfarna notarier börjar sin karriär på den mindre viktiga befattningen som inskrivningsdomare. Ur samernas synpunkt innebär lagförslaget obestridligen ett undandragande av deras möjlighet till domstolsprövning. Utskottet pekar avslutningsvis på vad flera remissinstanser framhållit, nämligen ”att staten varit restriktiv med försäljning av mark ovanför odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län och att sådana försäljningar i praktiken alltid prövats av regeringen efter att bl.a. berörd sameby blivit hörd och rennäringsdelegationen vid vederbörande lantbruksnämnd yttrat sig.

Men, herr talman, de av utskottet här framförda synpunkterna är ingen garanti för att samebyarna verkligen blir hörda på ett tidigt stadium. Samerna har lång erfarenhet av hur litet deras intressen blivit tillgodosedda i dylika sammanhang, när staten sålt ett litet stycke mark än här, än där, allt medan myndigheterna skyllt på att berörda samer varit så svåra att nå. Ja, herr talman, hur skall man kunna nå samerna när de alla dragit till fjälls och staten inte anser sig ha tid att vänta på deras återkomst! Därför är det så viktigt vad motionärerna yrkar, nämligen att en särskild föreskrift införs om kommunikation med samebyn i inskrivningsärenden. ”Hörande” ger samerna blott en supplikantposition, för att uttrycka sig väldigt fint. Först domstol kan ge dem en verklig effekt. Men staten vill ju till varje pris undvika en domstolsprövning — det är vad hela detta ärende visar. Herr talman! Det kan i detta sammanhang erinras om att det var tack vare motion 137 som Svenska samernas riksförbund fick möjlighet att inför utskottet framföra sina synpunkter på propositionen. T. o. m. justitiekanslern, som ju är statens talesman i rättegångarna med samerna, har, som utskottet mycket riktigt påpekar, ifrågasatt ett lagfästan 157 de av gällande praxis rörande regeringens tillståndsgivning för att ge samerna bättre garantier mot för dem menliga försäljningar. Även kammarkollegiet har tagit upp frågan om införandet av en bestämmelse i förordningen om försäljning av staten tillhörig egendom m.m. Men utskottet nöjer sig, herr talman, tyvärr med att blott förutsätta ”att regeringen kommer att utan särskilt tillkännagivande från riksdagens sida överväga denna fråga”. Det är verkligen, herr talman, ett anspråkslöst utskott som formulerar ett berättigat samekrav så vagt! Utskottet borde i sin skrivning självfallet ha begärt att regeringen omprövar denna fråga. Herr talman! Med hänvisning till den kritik som jag här framfört mot lagutskottets betänkande — en kritik som ingalunda är fullständig — kan jag omöjligen instämma i utskottets sammanfattningsvis gjorda konstaterande att propositionens lagförslag inte på något sätt innebär att samernas intressen träds för när. Samernas önskemål har ingalunda, som utskottet hävdar, blivit i görligaste mån tillgodosedda. Utskottets erinran om att en särskild utredning nyligen tillsatts för att pröva frågan om samernas rättsliga ställning, där man har möjlighet att ytterligare överväga de nu aktuella frågorna, om detta skulle befinnas erforderligt, är ju tvärtom en erinran om utskottets otillfredsställande handläggning av lagförslaget! Det riktigaste hade givetvis varit att avvakta denna utredning innan utskottet behandlat propositionen. I alla andra sammanhang åberopas ju alltid utredningar som hinder för att ta ställning till besvärliga frågor. Varför har man inte gjort det i detta fall, där det så uppenbart varit motiverat?

I en ekonomisk rättshandel mellan enskilda vore utfärdandet av ett dylikt köpebrev bedrägeri. Saken kan inte bedömas annorlunda när staten utfärdar köpebrevet. Herr talman! Om kammaren beslutar i enlighet med utskottets förslag, kommer Landsförbundet svenska samer att ta denna fråga till prövning inför Europarådet i Strasbourg som brott mot bl.a. artiklarna 6, 13 och 14 jämte tilläggsprotokoll i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Av artikel 6 framgår klart att inskrivningsmyndigheten inte är en sådan domstol med offentlig rättegång som krävs. Följaktligen kan staten inte utfärda köpebrev å samemark förrän staten har vunnit Gautomålet eller förlikning träffats med kärandena i målet. Beträffande motion 136 slutligen påpekar utskottet att kammarkollegiet i sitt remissyttrande till utskottet framhållit att ströängsrättigheternas anknytning till fastigheterna är av sådan karaktär att den nu föreslagna lagändringen inte kan påverka ströängsrättens innehåll eller bestånd. Utskottet delar glädjande nog detta mycket viktiga påpekande. Därmed är också motionä Jag vill sluta mitt anförande, herr talman, med att sätta ett kors i taket för denna motion, som gäller vaktslående om enskild äganderätt och som kommer från vänsterpartiet kommunisterna, med Paul Lestander som första namn. Den är värd ett understrykande, allra helst som utskottets uttalande beträffande sameallmänningar inte återkommer i utskottets slutsatser eller kläm.

Herr talman! Jag har ingen som helst anledning att erinra något mot den historiebeskrivning som Rune Ångström gjorde när det gäller samernas ställning. Jag har all respekt för dem som kämpar och arbetar för minoriteter av olika slag. Jag är själv uppvuxen mycket nära samer, så jag känner väl till situationen. Däremot är jag kanske litet mer förvånad över Hugo Hegelands argumentation. Jag vill i och för sig gärna tacka honom för att han sade att utskottet har varit anspråkslöst. Det är klädsamt för ett utskott att vara anspråkslöst — det gäller f. ö. både utskott och enskilda politiker. Jag förstår däremot inte jämförelsen mellan detta förslag från utskottets sida och angiverilagen. Jag skulle vilja påstå att lagutskottet, vilket vi också har försökt redovisa, har gjort en utomordentligt noggrann analys av detta problem. Hugo Hegeland har egentligen gjort mig en tjänst genom att återge en lång rad citat ur utskottsbetänkandet som jag hade tänkt åberopa till stöd för utskottets ställningstagande. Nu befriar han mig från att uppehålla mig vid dem. Jag tycker nämligen att de citat som han återgav, bl.a. när det gäller Gautomålet, mera styrker lagutskottets ställningstagande än den synpunkt som Hugo Hegeland här har framfört. Propositionen går faktiskt, jag vill gärna hävda det, ut på att återställa rättsläget till förhållandet före den 1 januari 1972, då den nya jordabalken trädde i kraft och detta undantag från lagfartskrav när det gäller äldre förvärv inte togs med. Det var helt oavsiktligt, och det framhålls också från utskottets sida. Den proposition som i november lades fram av regeringen hade varit ute på remiss i olika sammanhang. Även lagrådet hade granskat förslaget och hade i princip inget att erinra mot det. Utskottet var då mycket noga med att också ta in yttranden från justitiekanslern, kammarkollegiet, lantbruksstyrelsen och domänverket. Samtliga avstyrkte bifall till motionen. Vi inhämtade också synpunkter från Svenska samernas riksförbund. Deras ordförande och juridiska ombudsman har också varit på en hearing i utskottet och där redovisat sina synpunkter. Först efter det att vi hade gjort denna noggranna genomgång av ärendet gick utskottet till en sakbehandling. Jag vill understryka att utskottet, liksom motionärerna, finner det angeläget att samernas rättigheter beaktas. Vi har 159 också starkt betonat det i betänkandet. Eftersom samerna hävdar — det gjordes också vid den hearing som vi hade — att det har inträffat att samebyn hörts först efter det att exempelvis ett köpeavtal i praktiken redan har genomförts eller avslutats, förutsatte vi att berörd sameby i framtiden verkligen skall bli hörd i ärendet. Även om Hugo Hegeland har citerat ur betänkandet, vill jag, herr talman, citera några rader från vad utskottet till sist säger: ”Sammanfattningsvis konstaterar utskottet att propositionens lagförslag inte innebär att samernas intressen träds för när. Genom utskottets uttalanden om lagens tillämpning och om handläggningen av försäljning av berörd mark får samernas önskemål anses ha blivit i möjligaste mån tillgodosedda. Utskottet vill också erinra om att en särskild utredning tillsatts nyligen för att pröva frågor om samernas rättsliga ställning. Utredningen har, om detta skulle befinnas erforderligt, möjlighet att ta upp frågor som rör handläggningen av ärenden om försäljning av mark på sameallmänningarna.” Herr talman! Det finns i detta läge ingen som helst möjlighet för mig att gå in på alla de tekniska detaljer som Hugo Hegeland här tog upp. Jag ber att helt kort få yrka bifall till lagutskottets enhälliga hemställan.

Herr talman! Utskottets ordförande tyckte att det var klädsamt för ett utskott att vara anspråkslöst. Det anser inte jag när det gäller att slå vakt om den enskilda äganderätten, för det är det frågan i grund och botten gäller. Jag tog angiverilagen som exempel därför att den ligger så väldigt nära i tiden. Det finns andra exempel där gången varit likartad och där man i full enighet — alla remissinstanser har tillstyrkt — kommit fram till att ett fattat beslut var felaktigt. Nu hävdar utskottsordföranden att det bara är fråga om att återställa rättsläget till det som rådde före den 1 januari 1972, alltså innan den nya jordabalken kom till. Poängen är ju — och detta är invändningen från samernas sida — att rättsläget har förändrats under tiden dels till följd av skattefjällsmålet, som avslutades 1981, dels till följd av pågående Gautomål. Handlingarna är väldigt tekniska, och det är svårt att sätta sig in i dem. Detta är inte på något sätt mitt specialområde. Gerhard Hafström, som är professor emeritus i rättshistoria, var djupt upprörd över utskottets skrivning och ännu mera över propositionens. I det läget förmåddes jag att föra opponenternas talan. Varför är det så bråttom, herr utskottsordförande, att fatta beslut om undantag från lagfartskravet? Varför kan man inte vänta tills pågående rättegång, det s.k. Gautomålet, är avslutad? Ingen kan väl bestrida att det i den här kammaren fattade beslutet naturligtvis, avsiktligt eller oavsiktligt, kommer att påverka den rättegången. Framför allt kommer det att påverka de inskrivningsdomare som har att handlägga lagfartsbevis. Det är betecknande, herr talman, att vi här har en ny lag från 1972, jordabalken, som inte har haft rättsverkan. Inskrivningsdomare följde äldre regler ända tills vi fick Nr 117 ett utslag av högsta domstolen 1981, att man inte får förfara på detta sätt, att det inte stämmer överens med jordabalken. Utskottsordföranden säger nu att det var ett förbiseende att man inte gjorde undantag beträffande lagfartskrav för staten i fall där staten inte kan bevisas vara ägare men ändå göra anspråk på äganderätt till marken. Herr talman! Det är en förmodan från utskottets sida att det var ett förbiseende. Det finns ingenting som kan styrka detta. Det kan mycket väl ha varit avsiktligt. Det kan ha varit så att lagskrivarna, när de skrev den nya jordabalken, ansåg att samma skyldighet måste gälla även för staten att förete en lagfartshandling vid försäljning av mark. Det är därför motiverat av samernas organisationer att gå vidare till Europadomstolen och åberopa konventionerna om de mänskliga rättigheterna för att i varje fall få en internationell prövning av detta ärende.

Herr talman! Lennart Andersson påpekade att den nya jordabalken var ett mycket omfattande lagverk. Då bör man kunna utgå från att man var mycket noggrann vid utarbetandet av det. Lennart Andersson framställer det som om det var ett misstag att man inte införde någon bestämmelse om undantag från lagfartskrav beträffande de områden som staten gör anspråk på att äga. Men det finns faktiskt inte något skriftligt bevis för att det var ett misstag. Jag hävdar att man kan ha utelämnat undantagsbestämmelsen avsiktligt. Det finns i varje fall inte i någon av alla de handlingar jag har studerat något skriftligt belägg för att detta var ett misstag. Vi fick alltså den nya jordabalken 1972, och då är den gällande lag. Nu vill man göra en ändring på denna punkt därför att denna lag gjorde att staten komien ogynnsam ställning. Men under denna tid har rättsläget ändrats, och det är, herr talman, fullständigt obegripligt att inte utskottsmajoriteten kan inse det. Dels har Skattefjällsmålet avgjorts, och där fastställdes att samerna inte kunde betraktas som ett nomadfolk som inte kan äga mark -— ett indirekt utslag, dels finns det ett direkt utslag i det norska målet om Altevatn. Vidare pågår Gautomålet — det är ett pilotmål, som gäller 40 samebyar och som är mycket viktigt. Lennart Andersson hävdar att ingen vet hur länge det kan pågå, att det kan dra ut på tiden och att vi inte kan vänta. Jag tycker precis tvärtom, att all respekt för de mänskliga rättigheterna kräver att man väntar. Riksdagen brukar vara snar att hänvisa till alla möjliga futtiga utredningar. Om det finns minsta möjlighet att skjuta på ett avgörande som inte passar ett utskott letar man upp minsta lilla mening som skäl för att vänta. Därför kvarstår frågan varför det är så bråttom. Lennart Andersson säger att man, om man väntar med beslut, lägger en död hand över hela utvecklingen. Det är ett fantastiskt påstående. Är det fråga om att lägga en död hand över utvecklingen därför att inte staten får sälja några markområden som staten inte har lagfart på? Det som nu diskuteras är en rätt obetydlig sak i sammanhanget, men det är en viktig principfråga. All utveckling skulle avstanna, säger Lennart Andersson. Varför skulle den göra det? Det är väl inte fråga om någon utveckling när staten vill sälja markområden som den inte har lagfart på. Det är tvärtom en avveckling. 169 Detta är vad jurister trycker på. Jag har ingående diskuterat detta ärende med Gerhard Hafström, som är professor emeritus i rättshistoria och kan bakgrunden bättre än någon annan i denna kammare och bättre än någon i utskottet och utskottets kansli. Han är djupt upprörd över denna proposition, över att regeringen har så bråttom och inte kan vänta på dels utslaget i Gautomålet, dels den utredning som tillsatts för att utreda dessa förhållanden. Vad motionen alltså kräver är en ordentlig respekt för privat äganderätt. Regeringen däremot hoppas på ett snabbt avgörande, men tack vare motion 137 fick ändå samerna komma till tals inför utskottet. Det hade de inte fått göra om man bara hade följt propositionen och inte hade haft någon motion. Gautomålet är av prejudicerande betydelse, det kan inte Lennart Andersson bortresonera. Vi måste respektera pågående processer och inte hoppa in innan målet är avgjort. Därför är det viktigt att kammaren bifaller yrkandet i motion 137.
Herr talman! Bara en mycket kort replik. Hugo Hegeland framhärdar i sin uppfattning om vad som var lagstiftarens avsikt och mening 1972, när den nya jordabalken tillkom. Jag måste bara konstatera att Hugo Hegeland inte kunnat framföra några bevis för den uppfattning han gör sig till tolk för. I hela sitt långa inledningsanförande talade Hugo Hegeland mycket om den enskildes äganderätt och anförde att det gällde att till varje pris slå vakt om den. Nu finns det en rad fall där kanske enskilda människor vill köpa mark av staten och kyrkan. Men dessa affärer kan alltså inte slutföras — så länge inte den här lagändringen är gjord. Hur går det med de enskildas äganderätt och deras intressen i de fallen? Bara önskemålet om att kunna slutföra dessa affärer kanske motiverar att vi ändå antar den här propositionen i dag.
Herr talman! Lennart Anderssons argumenterande är helt fantastiskt. Han anför att enskilda vill köpa statlig mark och inte kan göra det om riksdagen skulle bifalla motionen i fråga. Men varför inte? Jo, därför att staten inte har lagfart på den mark som då skulle säljas av staten till den enskilde. Staten kan vara ägare till marken men behöver inte vara det. Samerna kan vara ägare till den, och det är vi som skall pröva det genom avgörande av Gautomålet. Vill verkligen lagutskottets vice ordförande kalla det för enskild äganderätt om staten säljer mark som staten inte har lagfart på till andra människor? Det är just genom detta som samerna kommer i underläge, därför att då måste de processa mot den köpare som har fått denna lagfart. Det är mycket svårare, eftersom köparen då har lagfart på marken, än att processa mot staten som inte har lagfart på marken. Det är detta underläge som vi vänder oss mot. Det betyder att man där inte tar hänsyn till enskildas rätt. Samerna bedömer det som så allvarligt att de går till Europadomstolen i Strasbourg och begär prövning enligt Europakonventionen rörande de mänskliga rättigheterna §§ 6, 13 och 14, därför att de anser att detta kränker den enskildes rätt. Och det är verkligen att kränka en enskilds rätt om någon vill sälja någonting till en enskild människa som man inte har lagfart på. Det är den springande punkten.

Herr talman! I en av årets bästa motioner, undertecknad förutom av mig av Gunnar Nilsson i Stockholm, Carl-Henrik Hermansson, Karin Söder och Ingrid Sundberg, bad vi om 100 000 kr. extra till Föreningen Norden. Kulturutskottet har tillstyrkt motionen. Vi ber att få tacka. Dessutom yrkar jag bifall till folkpartireservationen.
I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma övör att Zimbabwe icke övergår till att bli en socialistisk diktatur, en enpartistat, där det råder förtryck när det gäller de mänskliga rättigheterna?

Herr talman! Ingen av de båda talarna i det här ärendet har sökt sak med utskottet, och därför tänker inte jag söka sak med dem. Arne Gadd läste innantill ur utskottsbetänkandet, och eftersom han läste rätt finns det ingen orsak för mig att korrigera honom. Inte heller har jag något skäl att bestrida hans tolkning. Detta om detta. Jan-Erik Wikström har i motion 1348, anslaget kulturellt utbyte med utlandet, begärt att få 200000 kr. utöver vad regeringen föreslagit i budgetpropositionen. Nu har kulturrådet redan begärt 200 000 kr. och fått 165 000 kr. av propositionens 200 000. Detta innebär att Jan-Erik Wikström har begärt 158 000 kr. mer än kulturrådet. Hade jag haft pengarna, skulle jag gärna ha beviljat Jan-Erik Wikström dem, för jag tror att man säkert skulle kunna göra slut på dem under den här anslagsposten. Vi har emellertid gjort andra prioriteringar i utskottet, och därför har vi inte pengarna till förfogande. Jag yrkar, herr talman, på alla punkter bifall till utskottsmajoritetens förslag, vilket också innebär att jag i denna del yrkar avslag på motion 1348.

Herr talman! Det råder i vårt land en bred enighet om den mycket viktiga roll som det fria och frivilliga folkbildningsarbetet spelar för enskilda människor, för föreningar och organisationer av skilda slag och för samhället som sådant. Det har vid upprepade tillfällen, inte minst från den här talarstolen, vitsordats vilket värdefullt arbete studieförbunden utför och hur betydelsefullt det är för den enskilde individen att genom detta arbete kunna vidga och fördjupa sina kunskaper och medverka i kulturaktiviteter. Min avsikt är nu inte att ytterligare argumentera om detta. Jag vill bara än en gång, när vi nu diskuterar anslagen till studieförbunden, markera värdet av den verksamhet de bedriver. Riksdagen står helt enig bakom det riktiga och berättigade i att samhället skall ge ekonomiskt stöd till folkbildningsarbetet. Varje år anslås därför betydande medel till detta ändamål, ej enbart från riksdagen utan också från landstingen och kommunerna. Det råder således inga delade meningar om att anslag skall beviljas, medan däremot omfattningen och konstruktionen av dessa kan ge anledning till skilda uppfattningar. För den som personligen är engagerad i ett av våra studieförbund skulle det varalätt att uttala, att behovet av ytterligare samhällsbidrag är stort. Detta så mycket mer som just det studieförbund jag representerar blott har ett fåtal medlemsorganisationer och därför i motsats till de flesta övriga studieförbund ej kan påräkna några större medlemsavgifter. Så visst skulle det vara värdefullt med ökade bidrag, det kan jag intyga. Men nu är den ekonomiska verkligheten i vårt land inte sådan att vi med rätt kan hävda att vi på område efter område skall ha större anslag. Även om insikten att det är nödvändigt att spara och vara återhållsam med samhällets kostnader sprider sig till allt vidare kretsar —t.o.m. inom det socialdemokratiska partiet, av ”rosornas krig” att döma -— så är det dess värre alltjämt för många som tror att det går att ösa på med samhällsmedel i närmast obegränsad omfattning. Inom moderata samlingspartiet har vi som bekant sedan länge hävdat uppfattningen att det är nödvändigt att begränsa samhällets åtaganden och kostnader, och vi har handlat därefter. Om vi i vårt land i dag inte är beredda att spara på statens utgifter på snart sagt alla områden, så blir det etter värre i morgon. Således måste vi även när det gäller folkbildningsarbetet vara återhållsamma med anslagen, hur viktigt man än kan tycka att detta arbete är. Studieförbunden måste vara införstådda med att möjligheterna för samhället att öka sitt stöd är begränsade. Med bestämdhet hävdar jag att Medborgarskolan, som jag själv tillhör, inser detta och planerar och genomför sin verksamhet i enlighet därmed. Jag är övertygad om att reaktionen är den motsvarande inom övriga studieförbund. Flertalet av de motioner, som moderata samlingspartiets ledamöter i utbildningsutskottet har låtit foga till det betänkande som vi nu behandlar, har sin grund i just det krav på återhållsamhet som jag nyss berörde. Min avsikt är nu att något beröra samtliga de reservationer som moderatledamöterna står bakom. Reservation 1 gäller högsta antalet timmar per studiecirkelsammankomst inom konsthantverksområdet. Det är f. n. tre, och blev så mot vår uppfattning efter milt sagt märkliga turer i utbildningsutskottet i samband med behandlingen av folkbildningspropositionen. Från alla håll i studieförbundsvärlden, oavsett ideologisk förankring, har man den inställningen att en fjärde bidragsberättigad timme skulle vara av stort värde för verksamheten. Med rätta hävdar man att effekten av cirkelarbetet skulle bli avsevärt större. Utskottsmajoriteten avfärdar detta genom att påstå att antalet timmar inom andra ämnesområden därigenom skulle minska. Hur skulle det vara om vi respekterade principerna om fritt och frivilligt även i det här avseendet och således lät studieförbunden och cirkeldeltagarna själva avgöra hur man vill förfara? Den som inbillar sig att antalet timmar på området totalt minskar genom begränsningen till tre per gång bedrar sig bevisligen. 5 x 4 timmar blir nu 7 eller 8x3, och det ger sannerligen inga fler timmar till andra ämnesområden! I reservation 2 slår reservanterna vakt om de kursplanebundna studiecirklarna, som utgör ett viktigt inslag i studieförbundens verksamhet och som alldeles uppenbart är värdefulla för många studerande. Särskilt för människorna i glesbygd och på längre avstånd från högskoleorter innebär dessa cirklar en möjlighet att delta i studier på högskolenivå. Det är anmärkningsvärt att utskottets centerledamöter ansluter sig till vänsterpartiernas njugga inställning mot dessa människor. Några kostnadsskäl går definitivt inte att hävda i sammanhanget. Reservationerna 3, 4 och 7 från moderatledamöterna berör alla kostnadshöjningar. Vi moderater går av skäl som jag tidigare redovisat mot den föreslagna höjningen av schablonbidragen till 90 resp. 28 kr. Vi hävdar således att dessa bidrag skall utgå med oförändrade belopp. Vad tilläggsbidragen beträffar följer vi propositionen när det gäller handikappcirklar, hemspråkscirklar och studiecirklar i glesbygd. Däremot anser vi inte anledning föreligga för tilläggsbidrag till studiecirklar i samhällsinriktade ämnen. Vi har tidigare alla varit överens om att inte ha den här typen av bidrag, som styr ämnesvalet. Några bärande skäl för att gå emot vad riksdagen tidigare enhälligt uttalat härom föreligger inte. Därför måste givetvis också förslaget om tilläggsbidrag till cirklar i svenska och matematik avvisas. När det så gäller anslaget till kulturverksamhet innebär majoritetsförslaget att detta skall räknas upp med ca 20 26. Motsvarande anslagshöjning torde inte finnas på något annat område i hela statsbudgeten. Även om området är viktigt och det är värdefullt med en vidgad aktiv verksamhet, måste vi besinna nödvändigheten av återhållsamhet även här. Av statsfinansiella skäl tvingas vi således säga nej till den föreslagna höjningen. Reservation 8 behandlar frågan om uppsökande verksamhet i bostadsområden. Här frångår utskottsmajoriteten de nuvarande bestämmelserna om fördelning av bidragen i förhållande till studieförbundens cirkelverksamhet, vilka varit neutrala och respekterat studieförbundens frihet, rätt och möjligheter att arbeta på det sätt som de själva funnit vara bäst. I stället skall nu införas ett system enligt vilket den uppsökande verksamheten måste bedrivas i form av projekt, som skall planeras och genomföras i samarbete med organisationer, som är väl förankrade i det aktuella bostadsområdet. Någon frihet och självständighet för studieförbunden är det inte längre fråga om. Nu skall verksamheten låsas till organisationer, och man förstår den verkliga avsikten med detta. Det krävs ingen större fantasti för att inse att det stora studieförbundet, i klartext ABF, återigen skall gynnas på de övrigas bekostnad. Utskottsmajoriteten gör sig enligt min mening skyldig till en allvarlig diskriminering av studieförbunden. Man ger till känna en bristande tilltro till dessa att självständigt kunna ansvara för den uppsökande verksamheten, något som verkligen inger oro. Var och en som vill respektera studieförbundens rätt att arbeta i frihet och som har tilltro till deras kunnighet att handlägga dessa frågor måste givetvis avvisa majoritetsförslaget. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till de av mig här berörda reservationerna 1,2,3,4,7 och 8 samt givetvis också reservation 9, som gäller anslaget och hur detta skall finansieras. Av denna reservation framgår att den besparing vi moderater här vill åstadkomma omfattar ca 65 milj.kr.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att något beröra reservation 5, som är fogad vid utskottets betänkande. Den traditionella folkbildningsverksamheten har sin grund i och har vuxit fram ur folkrörelserna. Studiecirkelverksamheten med dess kulturella och skapande aktiviteter har ett omistligt värde. Den har berikat och tillfört många människor både glädje och kunskap. För framför allt grupper av människor med låg grundutbildning har studiecirkeln inneburit en möjlighet att ”på hemmaplan” förbättra olika kunskaper och färdigheter. Vi lever i ett ekonomiskt kärvt klimat. Sparsamhet och noggrann prioritering är sådant som vi måste räkna med nu och inom överskådlig framtid. Det hålls knappast ett anförande i denna kammare utan att detta påpekas. Mot denna i och för sig dystra bakgrund noterar vi ändå med tillfredsställelse att statsrådet i propositionen har insett det värdefulla i cirkelverksamheten och föreslagit en, om än ringa, höjning av bidragen till studietimmar. Det föreslås även att tilläggsbidraget skall höjas från 10 till 20 kr. på alla nu gällande områden utom i fråga om det s.k. glesbygdsstödet. Vidare föreslås att två nya ämnesområden får tilläggsbidrag, nämligen svenska och matematik. Jag är något förvånad över den prioritering som skett till nackdel för glesbygden. Detta drabbar främst människor med långa resvägar och därmed också stora kostnader. De är oftast bosatta på orter med små möjligheter till utbildningsverksamhet, t.ex. inom Komvux. I just dessa områden är också arbetslöshetsproblemen svåra. Där borde och kunde alltså cirkelverksamheten vara en tillgång, inte minst för unga människor. Herr talman! Varken i propositionen eller i utskottsmajoritetens skrivning finner man någon motivering till att glesbygdsstödet inte har räknats upp. Jag förstår också att det inte har varit enkelt att åstadkomma en gångbar motivering till detta ställningstagande. I motion 1884 föreslår vi i centern en omfördelning till 17 kr. per studietimme för de områden som i dag har tilläggsbidrag. Tillägget till handikappcirklar bör dock uppgå till 20 kr. Vi säger vidare att något nytt tilläggsbidrag till ämnena svenska och matematik inte bör införas. Med den av oss föreslagna prioriteringen går de begränsade resurserna främst till de områden där behoven är störst. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 5 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I budgetpropositionen föreslår föredragande statsråd att statsbidrag till kursplanebundna universitetscirklar inte skall utgå för verksamhet, som startas efter den 1 juli 1983. Skälen är rent ideologiska. Någon kostnadsbesparing för staten är det knappast fråga om, med tanke på den förhållandevis ringa omfattning som den ifrågavarande verksamheten har. Vilka som härmed drabbas har man uteslutit att tala om. Det finns olika kategorier av deltagare i studieförbundens kursplanebundna universitetskurser. Mot bakgrund av att deltagarna betalar en aktningsvärd deltagaravgift kan det utan någon mer ingående utredning slås fast, att det är billigare för staten om en person studerar vid ett studieförbund än om samma person läser motsvarande kurs vid högskolan, som ju som bekant inte tar ut någon avgift alls. I det fall bidragen faller bort blir det nödvändigt med avgiftshöjningar av en storleksordning, som sannolikt gör att efterfrågan minskar i sådan omfattning att de s.k. poängkurserna försvinner ur studieförbundens kursutbud. De personer som i dag studerar vid något studieförbund och har behörighet kommer alltså att hänvisas till högskolan. Vidare kommer de som saknar behörighet till högskolan eller som ej kan beredas plats i fortsättningen att sakna möjlighet till akademiska studier. Värst drabbas de som bor långt från en högskoleort och som i praktiken inte kommer att ha något alternativ, vare sig de är behöriga till högskolestudier eller ej. Det torde vara en jämlikhetsfråga att öka dessa människors möjlighet till högskolestudier, inte att undanröja den. För den kunskapstörstande allmänheten innebär förslaget att möjligheten till och utbudet av akademiska studier kommer att drastiskt minska utan att någon märkbar besparing sker. Att minska medborgarnas valmöjligheter enbart av ideologiska skäl förefaller i detta fall vara ett något förhastat förslag. Systemet för bidrag till studieförbundens verksamhet, som nu tillämpats under ett verksamhetsår, synes i allt väsentligt fungera väl. I årets budgetproposition föreslås i stort sett bara sådana smärre höjningar av bidraget till studieförbunden och deras verksamhet som motiveras av allmänna kostnadsökningar. Det är angeläget att studieförbunden också fortsättningsvis får möjlighet att bygga ut sin verksamhet. Det är viktigt att den traditionella folkbildningsverksamheten, som har till syfte att bredda och fördjupa demokratin genom att stärka folkrörelsernas ställning i samhället och utbilda deras medlemmar för uppgifter och förtroendeuppdrag både inom organisationerna och i samhället i övrigt, på olika sätt stimuleras. I det syftet utgår i det nu gällande bidragssystemet tilläggsbidrag för samhällsinriktad verksamhet. I budgetpropositionen föreslås att dessa tilläggsbidrag med undantag för det s.k. glesbygdsstödet skall höjas för att få bättre effekt. Vi delar uppfattningen, att en höjning av tilläggsbidragen är motiverade för att de skall få bättre effekt. Enligt vår mening finns det inte skäl att vid en sådan höjning undanta tilläggsbidraget till studiecirklar som genomförs i glesbygdskommuner. Motivet för att höja också tilläggsbidragen till cirklar som genomförs i glesbygd är att de kostnader som är förenade med cirkelverksamheten är avsevärt högre i glesbygdskommuner än i övriga delar av landet. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört vill jag yrka bifall till reservation 2 från folkpartiet och moderaterna samt folkpartireservationen nr 6.

Herr talman! Bengt Wiklund relaterade ur propositionen syftet med tilläggsbidragen. Jag skall inte upprepa det. Jag instämmer i att det är för just dessa ändamål som man behöver använda tilläggsbidragen. Jag skulle bara vilja fråga varför inte dessa kriterier skall gälla också för de stödområden som tidigare har fått tilläggsbidrag. Varför skall de sättas i strykklass denna gång?
Herr talman! Det är svårt att dra gränsen mellan kursplanebundna och ej kursplanebundna universitetscirklar. Den nuvarande verksamheten på detta område är till stort gagn för människorna i glesbygd. Det är de som har lång väg till högskoleorterna och som kan använda sig av denna verksamhet. Det är dem som vi slår vakt om. Och denna verksamhet betyder verkligen inte några ökade kostnader för samhället. Riksdagen har vid upprepade tillfällen varit överens om att priobidragen skall avskaffas. Det har varit total enighet på den punkten. Trots detta återkommer nu socialdemokraterna och vill införa bidrag av denna typ, som kommer att styra studievalet. Vi anser att det är fel. Studievalet skall inte grundas på de kriterierna, utan på angelägenhetsgraden för den enskilde som väljer att studera. Det är ofrånkomligt att kulturbidragen är mycket kraftigt höjda. Jag vågar påstå att de har höjts kraftigare än något annat anslag i hela statsbudgeten. Jag har inget emot ökade anslag till kulturverksamheten, men jag måste känna och ta mitt ansvar för samhällsekonomin. Då måste vi, även om det smärtar, våga säga nej. Det är det som vi moderater gör. Den uppsökande verksamheten skall vara förankrad hos de boende, säger Bengt Wiklund. Vi har inte ansett något annat. Men det förslag som nu föreligger och som utskottsmajoriteten står bakom innebär ett tvång att förankra verksamheten hos i berörda bostadsområden befintliga organisationer. Vi tycker att det är ganska allvarligt att ställa studieförbunden inför ett sådant tvång. Jag vidhåller, för att citera Bengt Wiklund, att detta är en skräddarsydd verksamhet för ABF. Jag tror faktiskt att studieförbunden är kapabla att klara denna uppgift utan pekpinnar från samhällets sida. Studieförbunden skall själva kunna avgöra hur denna verksamhet skall läggas upp.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

Herr talman! Det är inte alls fel att lära sig svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och allt vad det kan vara, tvärtom. Men vi har inte bara en gång utan flera gånger varit helt överens om här i kammaren att vi inte skall ha en typ av bidrag som styr verksamheten. Jag menar att det beslutet skall vi vidhålla, och därför säger vi nej till förslaget om tilläggsbidrag till studiecirklar i vissa ämnen. Studiecirklarna i dessa ämnen får alltså inordnas under den ordinarie verksamhet som studieförbunden bedriver. Bengt Wiklund påpekade att det i betänkandet räknas upp en rad organisationer med vilka studieförbunden kan samarbeta när det gäller projekt för den uppsökande verksamheten. Ja visst, låt studieförbunden delta i sådan samverkan, men låt oss visa så mycket tilltro till studieförbundens eget ansvar, till deras egen förmåga och kunskap att vi inte kommer med en massa pekpinnar åt dem! Skillnaden, Bengt Wiklund, mellan ditt och mitt synsätt är att jag anser att den här frågan skall studieförbunden handlägga, men du lägger tvång på studieförbunden, och det tycker jag är mycket allvarligt. Det går ändå inte att förneka att det totala anslaget för kulturverksamhet har påtagligt ökat. Jag upprepar, herr talman, att jag självfallet tycker att vi skall kunna ha ökade bidrag även på det området, men jag känner mitt samhällsansvar och inser att om vi inte är beredda att spara i dag, får vi det mycket mycket värre i morgon. Den olyckan vill inte jag skall drabba studieförbunden. Slutligen: När det gäller universitetscirklarna konstaterar jag att Bengt Wiklund inte har förståelse för att man skall slå vakt om glesbygdens människor. Hans hånfulla tal om tårögdhet tar jag med ro, måste jag säga. Det bekommer mig inte. För mig är det mycket viktigare att slå vakt om människors möjligheter att studera än att falla undan för Bengt Wiklunds hån.
Herr talman! Bengt Wiklund säger att motivet för att man inte har ökat stödet till glesbygdscirklarna är att resurserna är begränsade och att inbesparingarna måste göras någonstans. Ja, det är klart att det här är fråga om prioritering. Vi tycker att man skulle få en rättvisare fördelning genom vårt förslag och att det är viktigt att just de människor som bor mycket långt ifrån varandra och får vidkännas stora kostnader för att kunna delta i studiecirkelverksamhet också får sin del av bidragen. Om man i stället för att höja tilläggsbidragen på alla områden med 10 kr. höjer dem med 7 kr., får ju även den här delen av verksamheten ett litet tillskott. Därmed tycker vi att man nått den rättvisa som är möjlig att nå inom de begränsade resurser vi har.

Herr talman! Jag vill bara säga till Bengt Wiklund att om han tittar i gamla protokoll när det gäller utbildningsutskottets tidigare ställningstaganden skall han finna att vi har uttalat att vi alla står bakom att priobidragen skall avskaffas. Det råder ingen :tvekan om det. Jag kan tyvärr inte hänvisa till exakt årtal, men det är på det sättet att vi på den punkten har varit överens. Jag kan bara hänvisa, herr talman, till tidigare utskottsbetänkanden. Bengt Wiklund menade vidare plötsligt att jag skulle ha varit för ett tvång att läsa svenska. Jag har över huvud taget inte uttalat mig om ett tvång att läsa svenska, även om jag har gått emot priobidraget när det gäller svenska. Tvånget gäller den uppsökande verksamheten, som enligt utskottsmajoriteten skall ske i samarbete med organisationer på bostadsområdet. Där måste man samarbeta med dessa organisationer. Det är detta jag har vänder mig emot, eftersom jag tycker att studieförbunden själva är väl skickade att sköta den här uppgiften. Det är det tvånget, herr talman, jag vänt mig emot. Det tycks inte Bengt Wiklund riktigt ha förstått.

Herr talman! Jåg har aldrig talat om folkuniversitetscirklar. Jag har talat om universitetscirklar genom studieförbunden, och det är en våldsam skillnad. Jag vidhåller att universitetscirklar genom studieförbunden har en stor och betydelsefull uppgift att fylla bland människorna i glesbygd. När det sedan gäller priobidraget minns Bengt Wiklund tyvärr fel, när han anknyter detta till folkbildningsutredningen. Riksdagen har helt oberoende av folkbildningsutredningen i princip beslutat att detta bidrag skall avskaffas. Det är bara att gå tillbaka och läsa tidigare betänkanden från utbildningsutskottet för att bli övertygad om det riktiga i detta.

Herr talman! För att besvara ett antal motioner, bl.a. vpk:s partimotion 1982 83:26 om avfallshantering och återvinning. Jag avser att i mitt anförande ge först en allmän syn på de behandlade frågorna och sedan kommentarer till utskottets svar på de olika motionsyrkandena. De första 20-25 åren efter det andra världskrigets slut, perioden 1946-1970, innebar, både här i landet och i övriga industriländer, en snabb utbyggnad av den industriella produktionsapparaten och en kraftig urbanisering. Det agrara samhällets mera nära anknytning till naturen och vad denna har att ge människorna är bruten, och produktionen och det mänskliga boendet har separerats från de betingelser som ytterst är deras grund. Under 1960-talet började ett uppvaknande och en insikt om att det urbaniserade industrisamhället hade två sidor. Å ena sidan kunde det ge människorna ökad välfärd, i varje fall i vad gäller ett bättre boende och mera konsumtionsvaror. Men å andra sidan började man komma till insikt om industrisamhällets negativa verkningar på den mänskliga miljön. Dessa problem sträcker sig också till jordbruksoch trädgårdsnäringarna, vilkas produktivitet höjts kraftigt genom långt driven användning av teknik och maskiner. Förutsättningen för denna teknik har också varit användande av kemiska medel i såväl jordsom skogsbruk. Vad det nu måste handla om är att söka eliminera så mycket som det bara är möjligt av dessa nya produktionsmetoders skadliga verkningar. Det handlar vidare om att hushålla med naturresurser som vi nu vet inte är obegränsat tillgängliga. Det handlar också om hur vår generation beter sig mot de generationer som rimligen kommer efter oss. Vårt handlande i dag sätter spår efter sig långt in i framtiden. Vi motionärer är klart medvetna om att vi här i Sverige inte ensamma kan lösa dessa mänskliga miljöoch resursproblem, utan dessa problems lösning i stort beror också på vad de andra industriländerna gör. Men som ett utvecklat industriland måste Sverige vara långt framme, helst vara ledande, i de här viktiga framtidsfrågorna. Utgångspunkten för vår motion om hushållning med naturresurser och avfallshantering är den proposition som riksdagen antog redan 1975 om återvinning och omhändertagande av avfall, dvs. proposition 1975:32. Ett viktigt principiellt avsnitt ur den propositionen har vi citerat i inledningen till vår motion och deklarerat vår fulla uppslutning till den. Det är mot bakgrund av att vi anser att det hänt alltför litet efter riksdagens beslut år 1975 och behovet av att få en årlig redovisning av läget inför riksdagen som vi har motionerat. Vi vill också påminna om att mycket av det vi aktualiserat i motionen tagits upp av socialdemokraterna under deras tid i opposition. Därför finns det i dag förväntningar på att den nya riksdagsmajoriteten skall vidta mer beslutsamma åtgärder i syfte att föra dessa viktiga miljöoch resursfrågor närmare sin lösning. Med detta övergår jag till att kommentera den behandling som våra nu aktuella motionsyrkanden fått i utskottets betänkande. Jag börjar med vårt första yrkande om åtgärder för att väsentligt öka insamlingen av returpapper i landet. Vi har pekat på att den målsättning som antogs 1975 inte uppnåtts i fråga om inleveranser av returpapper, men väl då det gällt att tillskapa industriella resurser för att ta hand om den viktiga fiberråvara som returpapperet är avsett att vara. Utskottet hänvisar till sitt uttalande år 1982 att returpapper skall användas som fiberråvara och inte brännas. Man säger att massafabriker och pappersbruk har ansvar för att priset på returpapper sätts så att ökad insamling möjliggörs. Utskottet påminner också om att det är kommunerna som bär huvudansvaret för pappersinsamlingen. Vidare säger utskottet att jordbruksministern tagit initiativ till överläggningar mellan kommunerna och industrin i syfte att öka tillflödet av returpapper och att man kan förvänta sig att resultatet av dessa överläggningar kan leda till att bl.a. vårt motionskrav om returpapper kan komma att bli tillgodosett. Med detta har vit. v. låtit oss nöja och inte reserverat oss på den punkten. I vårt motionsyrkande nr 4 har vi krävt åtgärder för att återvinna metalloch plastskrot ur hushållsavfall. Utgångspunkten är här riksdagens beslut år 1975, som jag också inledningsvis hänvisade till. Vi måste av miljöoch resursskäl ta till vara det användbara material som finns i avfallet, både från hushållen och från industrin. Det kan inte heller få vara så att kommunerna av lönsamhetsskäl avstår från denna materialåtervinning; den är så viktig att den också måste få lov att kosta. Staten och kommunerna måste sedan gemensamt söka sig fram till ekonomiska lösningar. Vi har här ett aktuellt exempel från Örebro kommun där man överväger att upphöra med materialåtervinning därför att det inte ger avsett ekonomiskt utbyte. Här anser naturvårdsverket, liksom jag nyss har sagt, att denna verksamhet måste få kosta. I utskottets betänkande påminns också om att producenten enligt 1975 års beslut bör ta ansvar för det avfall som omedelbart eller på sikt uppkommer av en produktion och att det kan tas om hand på ett från miljöoch resurssynpunkt riktigt sätt. Jag vill för min del betona den viktiga principiella innebörden i detta beslut. Genomfört skulle det leda till att alla produkter borde underkastas en granskning redan på planeringsstadiet utifrån återvinningsoch miljösynpunkter. Själva produkterna skulle redan från början utformas och sammansättas så att återvinning blir så lätt som möjligt och att destruktion av det avfall som likväl uppstår kan ske på ett från miljösynpunkt godtagbart sätt. Där är vi inte i dag, men jag anser för min del att det är nödvändigt att framdeles komma dit i vår miljöoch resurspolitiska planering. Utskottet påminner om att riksdagen vid 1981/82 års riksmöte gjort ett tillkännagivande till regeringen om att särskilda åtgärder bör vidtas för att hindra spridningen av giftiga tungmetaller med hushållssopor och att den frågan nu bereds inom regeringens kansli. Utskottet påminner också om att det pågår ett intensivt arbete i olika instanser för att få fram metoder för förbättrad återvinning och minskade skador på miljön i samband med avfallshantering. Tutskottsskrivningen nämns också att naturvårdsverket avser att inom kort lägga fram en rapport om tungmetallhaltiga batterier, med förslag till separat insamling av dessa. Jag vill i det sammanhanget påminna om att vi tidigare år aktualiserat just den frågan och krävt ett pantsystem och organiserad insamling. Det är självfallet bra att den frågan nu förs framåt. Med hänvisning till nu pågående åtgärder på området anser utskottet att vårt motionsyrkande nr 4 inte skall föranleda något särskilt uttalande från riksdagen. Också här låter vi oss t. v. nöja med detta. Slutligen behandlas yrkandena 6 och 7 om miljöfarligt avfall och avloppsrening. I yrkandet 6 kräver vi åtgärder för att stoppa tungmetallerna vid källorna, så att de inte skall nå reningsverken och förgifta slammet. Får man bort tungmetallerna från slammet, ökar möjligheterna att använda det som jordförbättringsmedel. Vi menar att kommunala bolag för att framställa och leverera jordförbättringsmedel bör uppmuntras. Vi föreslår också att den elproduktion som förekommer vid stora reningsverk, med avfallet som energikälla, bör befrias från skatt. Det är inte rimligt att sådan elproduktion skall stoppas genom skattebeläggning. Vi anser också att kalkfällning skall införas i ökad omfattning vid reningsverken. Utskottet hänvisar till att riksdagen redan tidigare framhållit det önskvärda i att avloppsreningen kan förbättras genom avskiljande av bl.a. tungmetaller vid källan och att det näringsrika avloppsslammet skall kunna renas och utnyttjas produktivt. Utskottet hänvisar också till att kommunerna skall förmås att övergå till kalkfällning eller kalktillsats, där så är motiverat i försurningsbekämpande syfte. Utskottet påpekar att det pågår en ständig verksamhet för att förbättra avloppsreningen. Därför avstyrks motionen i denna del. Här menar vi att det hänt alldeles för litet efter år 1975, och vi har därför fogat en reservation till utskottsbetänkandet på den punkten. Vad sedan gäller det miljöfarliga avfallet, tar vi i vårt yrkande 7 upp deklaration och slutlig destruktion av sådant avfall. Efter riksdagsoch regeringsbeslut är ju nu en anläggning under uppförande vid Norrtorp i Kumla kommun, för mottagande och destruktion av miljöfarligt avfall. Lokaliseringen har varit mycket kontroversiell, och ännu när anläggningen närmar sig sitt färdigställande råder stor misstänksamhet inom den lokala befolkningen mot anläggningen. Man är rädd för utsläpp som kan skada människor och miljö. Vi har i vår motion knutit an till de stämningar som finns hos den lokala befolkningen, men inte i syfte att skrämma upp folk, utan i stället för att från myndigheternas sida få betryggande besked om anläggningen. I utskottets betänkande sägs att ytterst stränga utsläppsregler angetts för anläggningen och att av miljöskyddslagen rent strikt följer ansvar för olägenheter som kan vållas av anläggningen. Av detta följer ju att den som anser sig ha lidit skada inte behöver bevisa att skadan vållats av anläggningen, utan det är de för anläggningen ansvariga som skall visa att skadan i stället har vållats av annan. Utskottet säger att provdrift kan väntas bli påbörjad hösten 1983, alltså redan i höst. Jag vill betona att det är av yttersta vikt att haverier med miljöfarliga utsläpp helt undviks. Om anläggningen sköts bra från början och hålls under trovärdig kontroll, kan kanske befolkningens misstänksamhet efter hand komma att minska och anläggningen bli accepterad. Jag vill också påminna om jordbruksutskottets svar på en av våra motioner ett tidigare år. Det förklarades att man vid SAKAB skall följa den tekniska utvecklingen på destruktionsområdet. Det kan ju vara så, att det för särskilt giftiga ämnen kan komma fram ny teknik med vilken man på ett säkrare sätt än med den nu etablerade kan förstöra miljfarligt avfall. Jag vill också hänvisa till den debatt som under den senaste tiden har förekommit i pressen om SAKAB. I denna debatt har det från industrins sida hävdats att anläggningen blivit så dyr att den inte kommer att kunna hålla rimliga priser på sin destruktion för industrin. Det får ju inte bli så, att vi står med en färdig, och dyr, destruktionsanläggning för miljöfarligt avfall, om avfallet ändå hamnar ute i naturen eller ligger kvar på olika upplag. I så fall rostar så småningom faten sönder, så att giftet ändå kommer ut i naturen. Att den industri som genererar miljöfarligt avfall själv tar hand om detta är ju helt i överensstämmelse med gällande ordning, om det sker på ett miljömässigt godtagbart sätt. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den reservation som John Andersson fogat till jordbruksutskottets betänkande 1982/83:26.

Herr talman! Under 1960 och 1970-talen fick vi i Sverige en större medvetenhet om problemen med hanteringen av miljöfarligt avfall. Jag har den allra största beundran för Per Israelssons stora intresse och goda kunskaper när det gäller miljövårdsfrågor. Jag förstår att han, liksom många andra, tycker att det bör hända mycket på detta område. Det händer också en hel del, fast det kanske inte syns så mycket utåt. Som framhölls i betänkandet har det införts deklarationsskyldighet beträffande miljöfarligt avfall. F. n. undersöker naturvårdsverket om erfarenheterna från de senaste generella deklarationsomgångarna, bl.a. 1980 års, kan ge uppslag till nya miljövårdsinsatser beträffande avfallshantering. Det är ju känt att det behövs en ökad forskning och en ny teknik, om man på ett lämpligt sätt skall kunna ta hand om alla de kemiska avfallsprodukter av miljöfarlig art som främst kommer från industrin. Därför är det också positivt att riksdagen för några veckor sedan kunde besluta om ökade medel till miljövårdsforskning och miljöskyddsteknik. Det kommer att få stor betydelse för detta område. Men det är ju främst i kommunerna — nära avfallsprodukterna — som insatserna måste göras, som återvinningen måste främjas. I dagarna har jordbruksdepartementet med Kommunförbundet träffat en överenskommelse om att Kommunförbundet skall gå ut med en rekommendation till kommunerna om genomförande av en kartering av alla gammla avfallsupplag. Jag tror att en sådan kartering kan bli en nyttig redovisning, som också kan ge kommunerna en ledning i deras arbete. I naturvårdsverkets långtidsprogram för 1980-talets miljövårdsarbete lovar verket att utarbeta råd och riktlinjer inom områden som berör det miljöfarliga avfallet samt att stödja forskningsprojekt som ökar kunskapen om hanteringen av det miljöfarliga avfallet. De frågor som har tagits upp i vpk:s motion har alltså lett till en hel del. Jordbruksutskottet har ju också tidigare riktat uppmärksamheten på de problem som har nämnts i vpk:s motion, bl.a. tungmetallerna i avloppsslammet och en ökad användning av kalktillsatser eller kalkfällning. När Per Israelsson här säger att han väntar sig mera aktiva åtgärder när man har fått en annan regering, så skulle jag gärna vilja framhålla att det första och viktigaste som man kan göra är att sätta mera fart på forskningen, på utvecklingen av den teknik som behövs. På ett område, nämligen när det gäller returpapper, har det ju redan börjat hända en hel del. Det pågår insamlingar ute i kommunerna. Men vi vet alla att det stora problemet är att kommunerna inte finner denna verksamhet vara särskilt ekonomiskt bärande på grund av att pappersbruken inte ger ett ordentligt pris för returpapperet. Det kan naturligtvis finnas en risk för att kommunerna, med den ansträngda ekonomiska situation de f. n. har, kan minska sin ambitionsnivå när det gäller avfallshanteringen. Därför tycker jag att det är ett viktigt besked som jag i dag har fått från jordbruksdepartementet, att man tillsammans med Kommunförbundet ämnar försöka ta itu med dessa problem. Jag tror att det är nyttigt därför att det kan hålla uppe ambitionsnivån i kommunerna. Jag tror också att den kemikommission som man har tillsatt i dagarna kan få uppgifter även på detta område. Ytterst är det ju fråga om de farliga kemikalier som används i industrin och som så småningom ger miljöfarligt avfall. Kan vi komma till rätta med — och begränsa — mängden av farliga kemikalier, så kommer också avfallshanteringsproblemet att minska. Till det som Per Israelsson anförde om SAKAB skulle jag gärna vilja säga att även om vi får erkänna att befolkningen runt omkring anläggningen är rädd för utsläpp, så har vi ändå här i riksdagen fattat beslutet om denna anläggning, som är helt nödvändig för det mest farliga avfallet. Anläggningen är ju nu så gott som färdig. Man har alltså, fram till dess att den skall tas i bruk på hösten 1983, ett halvt år på sig då man kan provköra anläggningen och testa dess säkerhet och effektivitet. Jag är också säker på att denna tid kommer att användas effektivt för att få fram en teknik i anläggningen som kan tillförsäkra den kringboende befolkningen en trygghet — att de inte kommer att drabbas av farliga utsläpp. Jag tror alltså att det var helt nödvändigt att vi fick denna riksanläggning, och jag tror att det är mycket viktigt att vi alla tillsammans i riksdagen nu understryker behovet av den och inte på något vis försöker försvåra arbetet. Herr talman! Med hänvisning till att hanteringen av miljöfarligt industriavfall redan är prioriterat område för både departement och andra myndigheter yrkar jag härmed bifall till utskottets förslag och avslag på den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Jag tror att Grethe Lundblad och jag i grunden är rätt överens de här frågorna. Jag skall bara göra några kommentarer till vad hon sade. Grethe Lundblad betonar hela tiden nödvändigheten av forskning och utveckling av teknik. På den punkten tror jag också att vi är överens. Som jag redan nämnt har vi tidigare i en motion påpekat att det när det gäller SAKAB är viktigt att följa utvecklingen av ny teknik. Bl. a. skulle man kunna tänka sig biologiska metoder för att bryta ned giftigt, miljöfarligt avfall. Man kan också tänka sig metoder — exempelvis plasmateknologi — som ger högre temperatur än den anläggning som SAKAB nu får. Vi är överens om att det är viktigt att följa utvecklingen på det här området. Grethe Lundblad sade också att de frågor som vi tagit upp i vår motion i år, och även tidigare år, nu börjar leda till åtgärder. Det håller jag med om. Det är därför vi i år inte har reserverat oss mer än på en enda punkt. Sedan tog Grethe Lundblad upp frågan om kommunernas ekonomi; hon befarade att den kan leda till en lägre ambitionsnivå på det här området. Det är just det som håller på att hända i Örebro kommun, som jag nämnde i mitt första anförande. Man har ett verk där man kan sortera hushållssopor, men där är man nu i färd med — i varje fall funderar man på — att lägga ned den verksamheten, just av kommunalekonomiska skäl och därför att man får för dåligt pris för de sorterade produkterna. Det är en utveckling som vi självfallet inte skall acceptera. Då måste det till en dialog mellan stat och kommun, så att man på något sätt kan fortsätta med verksamheten. När det slutligen gäller SAKAB är vi också i stora drag överens. Men jag vill ytterligare påminna om att den frågan har varit mycket kontroversiell. Inte minst den sittande herr talmannen fick en mycket svår omgång i samband med ett möte som vi hade i Kumla om just SAKAB. Jag beundrade hans tålmodighet vid det tillfället; det var verkligen hårda tag och en våldsam opposition mot anläggningen. Att den sköts på ett sätt som så småningom kommer att inge förtroende tror jag är utomordentligt viktigt.
Herr talman! Jag kan hålla med Per Israelsson om att det är mycket viktigt att SAKAB möts med förtroende av hela befolkningen, även den kringboende. Jag tror också att all nödvändig expertis kommer att ställas till förfogande för att verkligen få till stånd metoder vid SAKAB som kan garantera en god miljö i omgivningen. Beträffande det jag sade om kommunerna vill jag gärna hänvisa till naturvårdsverkets program för 1980-talet. Man slår där ganska klart fast, bl.a. för att kommunerna skall läsa det, att avfallshantering och återvinning på sikt är lönsamma för både industri och samhälle — man kan utveckla nya tekniker, man kan få fram nya ämnen, som man kan använda i stället, och det kan på sikt vara till fördel för svensk industri. Det är på sikt också till fördel för samhället att vi inte bara kastar bort avfall som verkligen kan användas — till att skapa energi och kanske till att skapa nya gödselmedel, som kan ersätta de dyra, importerade medel vi nu måste ha. Man får alltså slutligen konstatera att det är viktigt att vi hjälps åt att få kommunerna att inse att avfallshantering och återvinning är lönsamma insatser i den kommunala verksamheten.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

Herr talman! Under valrörelsen gick socialdemokraterna ut med en rad löften till väljarna. Ett av dessa löften var att öka bostadsbyggandet. Bara socialdemokraterna fick makten skulle det bli fart på byggandet, och då skulle det bli jobb inte bara för byggnadsarbetarna utan också i cementindustrin, Electrolux skulle få sälja kylskåp och spisar, och hela kedjan av företag ända ner till den nu så berömda gardinfabriken i Kinna skulle blomstra, lovade Olof Palme. I dag vet svenska folket att löftena var litet eller intet värda. Bostadsbyggandet sjunker och antalet outhyrda lägenheter ökar. Vi riksdagsledamöter får brev från de fackförbund som företräder de olika yrkesgrupperna inom byggsektorn, där de uttrycker sin oro över jobben, osv. Verkligheten har ännu en gång visat sig vara socialdemokraternas största fiende. Det går helt enkelt inte att hålla så rundhänta vallöften som socialdemokraterna strödde omkring sig i 1982 års valrörelse. Framför allt går det inte längre att producera bostäder, som planeras och utformas av politiker och byråkrater utan att de blivande konsumenterna får vara med och bestämma hur bostäderna skall se ut. Sannolikt kommer vi att få vara med om att slakta många heliga kor på detta område, innan vi får en fungerande bostadsmarknad. Vi moderater har i åratal pläderat för en annan bostadspolitik, där konsumenternas önskemål skall styra inriktningen och omfattningen av byggandet. Kort sagt: marknadsekonomin måste få fungera även på detta område. Frihet att välja bostadsoch upplåtelseform är grunden i vår politik. Därför måste vi införa ägarlägenheter i flerfamiljshus samt underlätta bildandet av bostadsrätter men inte införa ytterligare restriktioner, vilket - Nr 118 regeringen förordar i en proposition som skall behandlas här i kammaren senare i vår. Där undantar regeringen den s.k. allmännyttans hyresgäster från att kunna få förköpa sina bostäder till bostadsrätt. De som bor i dessa fastigheter skall komma i en sämre situation än andra hyresgäster, tycker Herr talman! Inget område i vårt land har varit och är så genomreglerat som bostadssektorn.

Allt detta har dessutom skett med en enorm subventionering i alla ändar av byggandet och boendet. Det enda som tycks kunna tvinga fram en omprövning är de usla statsfinanserna. Ingen regering kan klara av att skaffa fram nya miljarder till bostadssubventioner i framtiden. Mot denna bakgrund skall man se vårt förslag att successivt avtrappa och på längre sikt avveckla de generella bostadssubventionerna. Det första steget har redan påbörjats och bör enligt vår mening nu fortsätta. Detta skall ske genom att bostadsfinansieringssystemet anpassas bättre till den rådande inflationstakten, på så sätt att upptrappningen av den garanterade räntan fr.o.m. 1984 årligen höjs med 11926. Detta medför en besparing för statskassan med ca 2 miljarder kronor, räknat på helt budgetår. Utskottets majoritet avfärdar förslaget tämligen lättfärdigt genom att påstå att väsentliga delar av den sociala bostadspolitiken kommer att raseras om förslaget genomförs. Argumentet är svagt. Den uppräkning som beslutades av riksdagen förra riksmötet var ungefär hälften så stor, och då skulle vi med utskottets sätt att resonera ha raserat halva den s.k. sociala bostadspolitiken fram till dags dato. Så är ju ingalunda fallet. Faktum är ju att klarar vi inte av att i tid sanera statsfinanserna, då undanrycks möjligheterna att ge dem stöd som verkligen behöver hjälp, bl.a. med boendekostnaderna. Det finns anledning att påpeka att vi moderater anvisat åtgärder som måste kombineras med en avtrappning av räntestödet. Hit hör ett lägre skattetryck, full avdragsrätt för bostadslån, borttagande av hyreshusavgiften, ingen småhusavgift och ett ökat riktat stöd i form av ökade bostadsbidrag. Herr talman! Med vår politik minskar statens kostnader för boendet, medan bostadskonsumenterna får full valfrihet och ges ett direkt ökat inflytande över sin bostad, med alla de möjligheter detta medför att på olika sätt påverka boendekostnaden. Det är en politik som utgår från människornas önskemål men som tar bort makt och inflytande från politiker och bostadsbyråkrater. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga moderata reservationer som är fogade till civilutskottets betänkande nr 22.

Herr talman! Civilutskottets betänkande 22 präglas naturligtvis av att det finns en nyligen tillsatt bostadsutredning, bostadskommittén. Det har medfört att beträffande en del av de förslag som har framställts har utskottet kunnat hänvisa till att de kommer att behandlas av kommittén i dess utredningsarbete. Jag tycker att det är bra att en översyn av bostadspolitiken har kommit till stånd. Vi har ju i vårt land ett mycket stort bestånd av bostäder, som representerar ett stort värde och som det är angeläget att se till att verkligen vårda. Vi är i den situationen att vi har mycket höga byggnadskostnader och kapitalkostnader. Det drabbar staten till följd av systemet med garanterad ränta, men också i mycket hög grad den som har bostad utan garanterade räntor, dvs. mängder av småhusägare och bostadsrättshavare. Vi har också i många områden ett överskott på bostäder, vilket är besvärande både ekonomiskt och på annat sätt. Från centerns sida väckte vi i fjol höst en motion där vi pekade på nödvändigheten av att man ser över bostadspolitiken för att få nya riktlinjer för denna. Vi har i vårt arbete i utskottet tagit det ad notam på det sättet att vi inte har fört fram en del av våra motionsförslag till votering här i kammaren i form av reservationer utan samlat dem i ett särskilt yttrande. Det gäller t.ex. förslaget att man inte skall räkna räntebidrag på hela produktionskostnadslånet, för att därigenom stimulera till en hård konkurrens och kostnadspress. Ett annat exempel är att vi vill ersätta ytgränsen för småhus med en beloppsgräns, för att ge människorna litet större möjligheter att bygga på olika sätt. Man kanske t.ex. måste ta hänsyn till den redan befintliga miljön. Man kan vilja ha ett något större hus för att i det inrymma ett arbetsrum, och familjen kan behöva en större bostad än vad ytgränsen har gett möjligheter till. Ett tredje exempel är behovet att få ett system för bostadsfinansieringen och underhållsbelåningen i framtiden. Vi vill stimulera till en varsam upprustning i stället för att, som nu, stimulera människorna att samla på sig litet för mycket av eftersatt underhåll för att de därigenom skall få möjlighet att göra en ordentlig upprustning med hjälp av subventionerade lån. Vi kommer senare att behandla finansieringsfrågorna i ett särskilt betänkande. Därför går jag inte vidare in på dem. I de bostadspolitiska debatterna under de borgerliga regeringarnas tid blev vi utsatta för mycket frän kritik från socialdemokratiska talare. Jag kan återge ett par citat. Det ena är från ett anförande som Birgitta Dahl höll i förra årets bostadspolitiska debatt. Hon hävdade där att den borgerliga politiken har präglats av att man vill rasera den sociala bostadspolitiken. Nr 118 Ordagrant uttryckte hon sig så här: Onsdagen den ”Och den politiken” — den som Birgit Friggebo hade haft ansvaret för — 13 april 1983 ”harlett till att många tidigare uppnådda resultat inom bostadspolitiken har raserats. Anslag till Detta har främst drabbat de utsatta grupperna och dessutom skapat stor bostadsförsörjning arbetslöshet. Men det har också lett till att många av de nya mål som sattes — ,» m. upp i början av 1970-talet för bostadspolitiken har uppgivits eller förfuskats.” Oskar Lindkvist sade i samma debatt: ”Bostadspolitiken har i vid social mening farit illa under de borgerliga regeringarnas tid.” Han fortsatte: ”Vi har föreslagit åtgärder för att hålla bostadsbyggandet uppe på en acceptabel efterfrågenivå. Vi har föreslagit åtgärder i form av momsbefrielse, uthyrningsgaranti, temporära hyresrabatter, hyresförlustlån, underhållslån och bostadsbidrag för att hålla kvar det sociala innehållet på bostadsmarknaden. Det har blivit avslag — vanligen med den enda rösts majoritet som de borgerliga förfogar över i kammaren.” Jag har valt ett par av de rätt så hyfsade inläggen. Det fanns de som var betydligt mer dramatiserade när det gällde den borgerliga bostadspolitikens utseende. Mot denna bakgrund kunde man förvänta sig att i den del av regeringens budgetproposition som handlar om bostäderna finna en rad åtgärder för att regeringen nu skulle få till stånd en helt annan politik, eftersom den politik som har förts och som gäller för detta budgetår har varit så förfärligt dålig. Med anledning av diskussionen om att vi borde ha ett betydligt högre bostadsbyggande konstaterar bostadsministern att det inte heller nu finns någon anledning att sätta någon ram för byggandet. Vi har tidigare noterat att varken efterfrågan eller intresset att bygga någonsin har varit i nivå med de mål som regering och riksdag har satt upp. Jag finner inte några andra åtgärder för att öka byggandet än hyresförlustrabatterna och hyresförlustgarantierna. Tvärtom kommer regeringen med en rad förslag på andra områden i lagstiftningen som ökar byråkratin och minskar möjligheten att få bostäder färdiga. Vi finner inga förslag om att man skulle ha lägre garanterade räntor, inte heller att man skulle ha en inte fullt så stor upptrappning som den som tidigare beslutats. Socialdemokraterna har ju förut ställt den typen av yrkanden. I fråga om bostadsbidragen föreslås inte heller några förändringar. Man konstaterar bara att de förändringar som gjordes under föregående riksmöte var avsevärda och att det i nuvarande situation inte finns möjlighet att föreslå någon ökning av bostadsbidragen. Vi hade besök av företrädare för SABO vid utskottets sammanträde i tisdags och fick då veta att antalet tomma lägenheter ökar. Socialdemokraternas mål var ju att det skulle minska. Det som mest dominerar den socialdemokratiska debatten i dag är att man 195 måste försöka fullfölja den metod man har valt med hyreshusavgift, så att avgift kommer att läggas även på de privata småhusen. Det har alltså blivit stor skillnad mellan den beskrivning som tidigare gjordes av hur en socialdemokratisk bostadspolitik skulle se ut och vad som i verkligheten har föreslagits. Trots att vi, som jag inledningsvis sade, har fört en del resonemang till noteringar i form av särskilda yttranden, har det ändå avgivits några reservationer. Jag skall nu gå över till att kommentera en del av dem. Moderater och centerpartister har enats om några reservationer. En av dem gäller flergenerationsboendet. I en motion som väckts av centerpartister i socialförsäkringsutskottet har understrukits angelägenheten av att det ges bättre möjligheter för flera generationer att bo tillsammans. Man har velat få bort de hinder som kan finnas i form av lånebestämmelser och liknande. Vi har konstaterat i civilutskottet att det rent formellt inte finns några hinder för detta men att det när man kommer till det praktiska genomförandet ändock uppställer sig rätt många svårigheter. Vi tror att det är viktigt att nu gå vidare med frågan och underlätta för de människor som vill ordna sin bostadsfråga på det sätt som motionärerna tagit upp. I likhet med moderaterna och folkpartiet har vi inte anslutit oss till majoritetens skrivning när det gäller ungdomens bostadssituation. Det kan tyckas vara märkvärdigt att vi reagerar på det sättet, men vi hävdar precis som föregående år att det måste vara en angelägenhet för kommunerna, när de gör sina bostadsbyggnadsprogram, att se till att man får den typ av bostadsbyggande som motsvarar behovet i kommunen. Kommunen har ju tillgång till siffror för befolkningsutveckling, befolkningssammansättning och för vilken typ av lägenheter som finns i kommunen. Rimligtvis bör det vara möjlist att väga in äldres och yngres bostadsbehov. Man måste använda litet fantasi för att få det här att fungera, och vi tror inte att det är någon lösning att fundera just på vad ungdomen har för bostadsproblem och finna särlösningar för det. Vi återupprepar vårt förslag om att tillfälliga stimulansåtgärder i form av hyresrabatter och hyresförlustgarantier, som vi inte har trott på någon gång, skulle upphöra. Eftersom den saken har diskuterats tidigare, skall jag inte inveckla mig särskilt mycket i argumenteringen för detta. Riksdagen fattade ju beslut om dessa stödformer i fjol höst, och de har ännu inte fått någon stor omfattning. Låt mig bara säga att här finns ett nytt verksamhetsfält för bostadsadministrationen. Kommunerna skall ju placeras i olika grupper: sådana som har överskott på lägenheter, sådana där det råder balans och sådana som har brist. Det skall ju vara litet olika storlek på det stöd som utgår. Man kan använda administrationen till mera meningsfyllda arbetsuppgifter än denna. Därför tycker vi att den här verksamheten borde upphöra. Sedan har vi vänt oss emot den del av förslaget från bostadsstyrelsen som bostadsministern har tagit upp när det gäller det kommunala förlustansvaret för bostadslån till småhus. Vi spårar här den aversion som man från socialdemokraternas sida då och då vädrar mot småhusbyggande och speciellt mot småhusbyggande på landsbygd. Man vill nu återinföra det system som gällde före 1977. Vi tycker inte att det finns någon anledning att göra denna skärpning av det kommunala borgensansvaret, som motiveras av majoriteten med ökade kreditrisker. Visst har antalet exekutiva försäljningar av fastigheter ökat, men man använder statistiken felaktigt när man säger att detta är ett problem som bara gäller småhus. Det finns ju flerfamiljshus som har stått tomma eller varit mycket ringa befolkade i åratal. Detta framkommer inte som en förlust på lån, därför att det har inte gått så långt som till försäljning av fastigheten. Man har fått ta till antingen kommunala pengar eller statliga pengar i form av hyresförlustlån tidigare. Vi tycker också att det finns anledning att använda bostadsadministrationen till vettiga arbetsuppgifter. Därför har vi anslutit oss till den tankegång som bostadsstyrelsen fört fram, att man skulle upphöra med köpeskillingskontrollen. Denna kontroll är arbetskrävande och administrativt besvärlig, och den har enligt bostadsstyrelsen i ytterst få fall lett till avslag. Det är alltså ett arbete som just inte gett några resultat, därför att det egentligen inte längre finns några problem på området. Då bör man kunna ta bort denna bestämmelse. Vi har problem med tomma lägenheter, och vi vill sätta in åtgärder för att förbättra bostadsmiljön. Bostadsföretagen går ut med olika typer av erbjudanden för att försöka få hyresgäster till lägenheterna. Det kan vara erbjudanden om kontant ersättning, pengar som kommunen ibland ställer upp med, eller sänkt hyra under viss tid osv. Vi menar och skriver i reservation nr 15 att här har bostadsföretaget, kommunen och staten gjort ett planeringsfel och fattat ett felaktigt beslut. Man har alltså byggt fel bostäder på fel ställe vid fel tidpunkt. Då får man ta konsekvenserna av det beslutet. Husen har ju byggts då kostnadsläget var förmånligt jämfört med dagens. Det borde därför vara möjligt att försälja en sådan fastighet till en bostadsrättsförening. Man får då naturligtvis avskriva det som staten har att fordra, för det är ingenting värt. Det är antagligen inte heller de hyresförlustlån och liknande som kan ha lämnats. Det kant.o.m. vara så att även bottenkreditgivaren får släppa till pengar för att det skall bli ett sådant pris på fastigheten att det är möjligt att få någon nytta av den. Det måste ju vara fel att ha lägenheter stående tomma, samtidigt som det i den här typen av områden kanske finns människor som skulle behöva en bättre bostad. Det gäller alltså att vidta så radikala åtgärder att människor tar på sig den arbetsuppgift som det naturligtvis är att sedan försöka skapa en bättre bostad genom ombyggnad och miljöförbättringar m.m. Vi tycker det är märkligt att vi inte har kunnat få socialdemokraterna med på det här resonemanget. Jag vill också kommentera det andra särskilda yttrandet som centerpårtisterna i utskottet har avgivit. Moderaterna och folkpartisterna har i en reservation begärt att regeringen lägger fram förslag om statliga lån till förvärv av äldre hus i skärgårdsområden. Anledningen till att vi inte anslutit oss till den reservationen är att det vid fjolårets riksmöte väcktes liknande motioner. Då föreslog utskottet enhälligt att riksdagen borde ge regeringen till känna att förslag i ämnet borde föreläggas riksdagen. Bland de förslag som överlämnades till regeringen ingick också ett förslag om förbättrad långivning. Vi menar att när vi fattat ett sådant beslut en gång, skall vi inte behöva upprepa det — i synnerhet som regeringen har sagt att den arbetar med detta. Får jag avslutningsvis ta upp en sak som vi enats om i utskottet och som jag tycker är av intresse, nämligen att vi tillstyrkt en centerpartimotion om att avveckla eller i varje fall göra ett försök att avveckla de mindre bostadslånen. Material som vårt kansli har tagit fram visar, att av bostadsstyrelsens ca 1 miljon lån är så många som 600 000 med en återstående låneskuld på mindre än 30 000 kr. I den statsfinansiellt och samhällsekonomiskt svåra situationen skulle det ha kunnat vara av värde att få låntagarna att snabbare lösa in de här lånen. Det är alltså ett ekonomiskt intresse för staten, och vi ber regeringen att närmare se på det och vidta åtgärder. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 4, 6,8, 13, 14, 15 och 24 b och i övrigt till utskottets hemställan. Vissa reservationer som jag skulle ha kommenterat får jag återkomma till efter det att företrädare för andra partier har pläderat för sina resp. förslag.

Herr talman! Vi har från folkpartiet i motion 2098 pekat på både den stora betydelse stadsförnyelsefrågorna har och det ointresse vi anser att den socialdemokratiska regeringen visar för de här frågorna. Stadsförnyelsen spelar en allt viktigare roll i samhällsbyggandet. Ombyggnader och reparationer har ökat kraftigt under 1970-talets senare del, och inom bostadssektorn är volymen nu lika stor som nybyggnadsverksamheten. Det finns också ett stort underhållsbehov, särskilt i bostadsbeståndet, i form av dels eftersatt underhåll, dels extraordinärt underhåll. Till detta skall man också lägga de energibesparande åtgärder som behöver vidtas för att klara energiprogrammets målsättning. Det befintliga bostadsbeståndet skapar alltså en ekonomisk aktivitet i byggsektorn, vilket är av stor betydelse både sysselsättningsmässigt och samhällsekonomiskt. Det är med tanke på stadsförnyelsefrågornas ökade betydelse i det framtida samhällsbyggandet som det är så oerhört viktigt att arbetet som bedrivits i de två kommittéer som Birgit Friggebo tillsatte, nämligen stadsförnyelsekommittén och nationalkommittén för de svenska förberedelserna inom Europarådets stadsförnyelsekampanj, fullföljs och vidareutvecklas. Från socialdemokratiskt håll hävdar man att frågorna kommer att beredas inom departementet, och man talar om bostadskommittén. Sanningen är att de här frågorna för det första spänner över ett så stort område att arbetet måste samordnas. Det är frågor som bereds inom regeringskansliet, i särskilda utredningar och inom ämbetsverk. En av huvuduppgifterna skall vara att svara för att det arbete med information, erfarenhetsutbyte och Nr 118 metodutveckling som påbörjades genom stadsförnyelsekampanjen fortsätter och fortlöpande anpassas till nya behov. För det andra spelar stadsförnyelsefrågorna en mycket underordnad roll för regeringen, att döma av direktiven till bostadskommittén. Vi folkpartister anser att debatten kring stadsförnyelsefrågor måste stimuleras. Underlagsmaterial och åtgärdsförslag bör publiceras, och så många som möjligt i ämbetsverk, kommuner, landsting och intresseorganisationer bör ges tillfälle att medverka. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Ungdomens bostadssituation har diskuterats i utskottet med anledning av en socialdemokratisk motion. Från folkpartiet vidhåller vi den uppfattning vi deklarerade förra året, nämligen att det är av stor vikt att kommunerna vid sin planering beaktar även ungdomarnas behov av bostäder. Däremot kan vi inte finna det påkallat att genomföra en utredning med den inriktning som majoriteten förordar. Ungdomar skall ges samma möjlighet som alla andra medborgare till en god bostad inom den kommunala bostadsplaneringen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 6. Så några ord om de tillfälliga stimulansåtgärder som föreslås, nämligen hyresrabatter och hyresförlustgarantier samt stöd till de av uthyrningssvårigheter värst drabbade företagen. Den nyproduktion som i dag behövs bör komma till stånd utan konstlade insatser från samhällets sida. Vi har debatterat den frågan tidigare här i kammaren, och huvudargumentet står sig fortfarande: bekymret över vad som händer när man skall ta bort rabatterna. Det är fel väg att välja. I reservationer som är fogade till betänkandet säger vi reservanter att det är de boendes behov och den efterfrågan som finns som skall vara utgångspunkten för bostadsproduktionen. Då får man en bra utformning som gör bostäderna efterfrågade. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 8 och 9. När det gäller föregående års debatt här i kammaren instämmer jag med vad Kjell Mattsson tidigare har sagt, och jag behöver inte ta upp tiden med att upprepa det. Jag vill bara fästa uppmärksamhet på en skrivning i propositionen, nämligen den som gäller bostadsbidragen. Nu är de höjningar vi gjorde fullt tillräckliga även för i år — då var våra förslag ”otillständiga”, som jag tror att socialdemokraterna sade.